Fru talman! Berit Högman har frågat mig om jag anser det angeläget att stötta lokal mat och dryckesproduktion och om jag i så fall är beredd att vidta åtgärder för att stödja de små bryggerierna. Först vill jag påpeka att orsaken till att vi höjde skatten på öl är att det utifrån EG-bestämmelserna finns skäl för en överensstämmelse mellan skatten på öl och skatten på vin. För övrigt anser jag att lokal mat och dryckesproduktion är en mycket viktig del i att göra regioner attraktiva för såväl besöksnäringen som för det lokala och regionala samhällslivet. Konkurrenskraften hos dessa lokalt producerade produkter ligger i den småskaliga framställningen som erbjuder hög kvalitet, hög servicenivå och hög upplevelsefaktor, bland annat beroende på användning av lokala råvaror och recept. Jag menar att det unika i de små lokala bryggeriernas produkter inte går att jämställa med det som Berit Högman kallar "tysköl". Det lokala ölet är en del av en kulturell smakupplevelse som riktar sig till en helt annan typ av konsumenter och en mer begränsad marknad. I det turistfrämjande arbetet spelar lokala mat och dryckesproducenter en allt viktigare roll för att erbjuda en helhetsupplevelse, och detta efterfrågas alltmer av besökarna. Därför satsar regeringen via Jordbruksdepartementet på småskalig livsmedelsförädling, bland annat genom en livsmedelsstrategi för hela Sverige och landsbygdsprogrammet. Genom landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 finns goda möjligheter för lokala mat och dryckesproducenter på landsbygden att få stöd för bland annat investeringar, kompetensutveckling och utveckling av turism. Regeringen har också påbörjat en övergripande översyn av alkohollagen där utredaren bland annat har fått i uppdrag att kartlägga möjligheterna till så kallad gårdsförsäljning av egenproducerade drycker till konsumenter. Utredaren ska samtidigt överväga och lämna förslag på regelförenklingar som kan göras inom ramen för alkohollagen för att minska de administrativa kostnaderna för dessa näringsidkare. Regeringen har även lagt fram andra konkreta förenklingsförslag beträffande alkohollagen, såsom att Folkhälsoinstitutet för närvarande ser över blanketter, information och statistikrutiner för att minska den administrativa bördan för berörda alkoholtillverkare. En översyn görs också av instruktionen för Alkohol och läkemedelssortimentsnämnden för att pröva om någon ytterligare förändring kan göras för att underlätta prövningen i nämnden och därmed förkorta handläggningstiden för leverantörerna. Arbete pågår även på flera plan för att ta bort ansökningsavgiften för tillverknings och inköpstillstånd så snart som möjligt. Nutek har vidare regeringens uppdrag att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av företagande och entreprenörskap inom turistnäringen och arbetar också med att integrera turistnäringen i det regionala utvecklingsarbetet. Förutom de generella insatser som regeringen gjort för att göra det enklare och lönsammare för små företag, till exempel förlängd redovisningsperiod för mervärdeskatt, ökade möjligheter att säsongsanställa och ökat stöd till exportfrämjande insatser, görs särskilda insatser för tillväxt och företagande på landsbygden, exempelvis genom olika former av företagsstöd. Dessutom arbetar Regeringskansliet med att utforma en strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden. Avsikten är att arbetet i sin helhet ska presenteras under 2008.
Fru talman! Det är kanske tredje eller fjärde gången som statsrådet och jag för interpellationsdebatter här i kammaren. Det som slår mig är att det finns vissa saker som kännetecknar den borgerliga regeringen. Det är mycket utredande, och det är mycket utredande av enmanskaraktär som saknar demokratisk insyn. Det finns en annan sak som också kännetecknar regeringen, och det är förslag som läggs fram och som sedan visar sig vara så dåliga att de får dras tillbaka eller dras i långbänk därför att de inte går att genomföra. Det tredje kännetecknet är förslag som genomförs tvärtemot vallöftena. Hit hör väl ändå beslutet om höjd arbetsgivaravgift för småföretag. Jag skulle kunna lägga till ett fjärde kännetecken, nämligen påståenden som görs utan att de överensstämmer med verkligheten. Detta kan jag återkomma till så småningom. Frågan som jag har tagit upp handlar just om små företag verksamma i besöksnäring och i restaurangbransch. Hittills har det faktiskt inte hänt ett dugg positivt. Det enda regeringen hittills har fått beröm för är förslag som inte har genomförts, exempelvis den avtalade sjukersättningen. Vad som har hänt är att regeringen hittills har tjänat 4,6 miljarder på att höja arbetsgivaravgiften för småföretag. Det är massor med pengar som skulle kunna gå tillbaka till de små företagen! Kommer detta att ske? Kommer det att ske någon återbetalning? Kommer det att ske någon kompensation? Vallöftena har ju aldrig infriats. De små företagen har fått höjd arbetsgivaravgift. Ett annat vallöfte var regelförenklingar. Ärligt talat visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta när jag träffade en företrädare för bryggerinäringen som berättade om konsten att få i gång ett bryggeri. Han berättade om kontakten med flera myndigheter som sinsemellan inte hade inbördes kontakt och om kontakt med en myndighet där handläggaren i fråga inte hade någon egen telefonlinje och därför var omöjlig att nå. Han talade om regeln att man måste bekosta och skaffa en lokal innan man ens har vetskap om ifall man får påbörja sin näring. Därför är det bra att jag ser att svaret innehåller en ambition att göra någonting åt det här. Men när kommer de konkreta förslagen? Maud Olofsson hänvisar till landsbygdsprogrammet. Till skillnad från många andra gånger, när Maud Olofsson har sagt att vi inte behöver några särskilda insatser, är det i det här fallet glädjande i mitt perspektiv att se att det stundom kan behövas särskilda insatser. Men landsbygdsprogrammet hjälper föga för de små bryggerier som inte kan få ut sina produkter till restauranger och pubar av det skälet att de stora bryggerijättarna har sett till att de har monopol på utbudet. Det är något som jag inte tycker överensstämmer med den fria konkurrensen, på samma sätt som vi kan se att många små livsmedelsbutiker har svårt att överleva därför att de stora jättarna ser till att det helt enkelt inte går. Då blir min fråga till Maud Olofsson: Är statsrådet beredd att titta närmare på konkurrenslagstiftningen så att vi verkligen har en konkurrens på lika villkor i det här landet?

Fru talman! Låt mig i denna debatt lyfta fram två helt olika aspekter föranledda av Berit Högmans interpellation om de små bryggeriernas överlevnad. För det första kan vi i Sverige se en glädjande utveckling av lokal mat och dryckesproduktion. Det är en näringsverksamhet som alliansregeringen bejakar och önskar ge rimliga arbetsvillkor, precis som statsrådet Maud Olofsson deklarerat. Vana vid resor på den europeiska kontinenten med besök på vingårdar i Alsace och bodegor i Spanien eller köp av senap och svartvinbärslikör i Dijon kan vi nu visa upp en intressant palett av smaker och upplevelser också här hemma. Det är spännande besök både för oss som bor här och för folk utifrån. Här finns gårdstillverkning av unika getostar utanför Simrishamn som hamnar på kung Carl XVI Gustafs bord i Stockholm, Årekonfekt och sylt från Norrbotten som smakar midnattssolens guld. Uppräkningen kan göras längre, men jag avstår från fler exempel eftersom vi alla annars blir alltför frestade. Som komplement till mat kommer också dryckesproduktionen. Öl från små bryggerier är något som lockar. Till det kan läggas whiskytillverkning och även vin från Skåne. Fru talman! Jag vet inte om det är en konsekvens av klimatförändringarna eller ett utslag av en vilja i Skåne att se bortom horisonten, men faktum är att den senaste tiden har det varit många nyhetsrapporteringar om just planterande av vinstockar nere i Sydsverige. Om ett par år lär vi i större skala än i dag kunna se resultatet av detta arbete. Det går, om uttrycket tillåts, att skörda frukterna av insatserna. Det är i ljuset av den utvecklingen som Berit Högmans interpellation och Maud Olofssons svar ska ses. Det är självfallet viktigt att slå vakt om denna näring som har alla förutsättningar att medverka till en levande och välmående landsbygd samtidigt som det ytterligare kan befästa Sverige som ett besöks och upplevelseland. Men bryggs det eget öl i Ystad, tas det fram likör i Gällivare eller öppnas ett bränneri utanför Båstad som tar hand om den utmärkta färskpotatisen från Bjäre är det av stor betydelse att turister och besökare inte bara får titta på produktionen och se produkterna i glasmontrar, utan det måste också gå att smaka, lukta och känna. Det måste finnas möjlighet att köpa med sig. Görs ett besök på några timmar är det orimligt att kunderna hänvisas till ett Systembolag inne i staden. I vårt grannland Finland, som påminner mycket om Sverige, är gårdsförsäljning tillåtet. Och i Skottland, för att ta ett annat exempel, är företagsamheten så stor att flaskorna som säljs vid gårdsbesöken är mycket dyrare än de som sedan kan köpas i flygplatsbutiken. Det är bra affärer för det lokala samhället och väldigt skotskt. Maud Olofsson lyfte fram det faktum att regeringen har påbörjat en övergripande översyn av alkohollagen. Låt oss innerligt hoppas att en av de slutsatser som dras är att gårdsförsäljning ska bli möjlig för landsbygdens och för den växande näringens skull. Fru talman! Den andra aspekten ligger på gränsen till frågan om gårdsförsäljning. Ingen tror väl på fullt allvar att det som säljs där används för att exempelvis ungdomar ska berusa sig. Berit Högman varnar för det hon kallar tysköl. I Skåne är det inte ett ovanligt beteende att åka ned till gränsbutikerna för att köpa alkohol. Det konstiga är att en del av den öl som tas över gränsen inte är bryggd och producerad i Tyskland utan i Sverige. Det säger någonting om alkoholbeskattningens avigsidor. På många sätt kan det sägas att spriten flödar i Sydsverige. Det är enkelt att få tag i alkohol inköpt i länder med mycket lägre beskattning. En mycket tråkig konsekvens är att det sker vidareförsäljning utan kontroll och uppföljning till barn och ungdomar hemma i mitt Skåne. Fru talman! Vad vi ser är skuggsidor av en traditionell svensk alkoholpolitik som inte bekämpas med nya förbud och nytt förmynderi utan med öppenhet och ett betonande av nya attityder.

Fru talman! Jag vet inte om man som riksdagsledamot ska tycka att det är märkligt att vi, på ett initiativ från en socialdemokratisk riksdagsledamot, debatterar att man vill göra det enklare för små bryggerier. Det är samma parti som för några år sedan kanske ville nationalisera hela den svenska bryggerimarknaden. Men det är väl, som sagts, mycket som händer. Det kanske är symtomatiskt att samma dag som vi debatterar denna lilla fråga här säger socialdemokrater ute i landet att de vill sänka bolagsskatten. Den är en fråga som inte ens var uppe på dagordningen för ett tag sedan. Det har hänt väldigt mycket. Vi har fått väldigt många nya inslag i den svenska alkoholpolitiken. Frågan är om vi är i takt med tiden. Mitt enkla svar på frågan är givetvis att vi inte är det. Däremot tror jag inte att vi behöver göra revolution, men det finns många små saker som vi bör göra och kommer att göra. Vi vill nu underlätta för små bryggerier, och jag står helt bakom det. Det är väl lite symtomatiskt att vi i Sverige har en marknad som har kanske dubbelt så stor andel när man säljer öl till livsmedelsbranschen och till andra branscher som man har när man säljer på Systembolaget. Det visar att vi har en mycket märklig situation i Sverige. Det är givetvis bra att vi har möjlighet att dricka väldigt många utländska öl i Sverige, men min bild av den här branschen är att det finns en väldigt stark efterfrågan på lokala produkter. Det är en efterfrågan som faktiskt inte får det utrymme som den borde få. Det finns flera delar i detta. Jag tror att det för det första handlar om att Systembolaget måste ha en policy där man har mer lokala och regionala produkter. Där tror jag att det händer saker. Det visar de signaler jag har fått. Jag vet inte om det räcker. Det behöver kanske gås ännu längre. För det andra måste vi, som alla andra europeiska länder, kunna tillåta gårdsförsäljning på ett reglerat sätt med bra kontroll. Jag tror givetvis inte att dessa produkter kommer att försäljas till ungdomar. Ungdomar är priskänsliga och vill ha produkter levererade snabbt, och det gäller inte det utbud som kommer att finnas i en gårdsförsäljning. Jag kommer från Kalmar län, och på Öland produceras det öl, vin och starksprit, whisky. Det är en växande marknad. Det finns ca 50 personer som bara jobbar med detta på Öland. Det finns en stark efterfrågan, som jag har sagt tidigare, men det är väldigt svårt att få de här produkterna till en rimlig konsumtion. Jag tror också att det, som interpellationen tar upp, handlar om en lokal mat och kulturfråga, men vi måste göra det lättare. Det är lite märkligt att vi i den här debatten i dag debatterar med det parti som under tolv år hade de här frågorna på sitt bord men inte rörde ett finger för att röra sig i den riktning som oppositionen i dag talar om. Ni hade möjligheten att utreda det här med gårdsförsäljning, vilket vi nu gör. Ni hade möjligheten att titta på företagande och villkor. Ni hade möjligheten att minska det myndighetsraseri som många som ger sig in i den här branschen upplever. Jag pratade med en företagare som sade att det är ganska betungande att ha 40 myndighetskontakter på ett år. Ni hade den möjligheten, men det är vi som tog den. Därför tycker jag att näringsministern ska ha alla heder av det svar som hon har lämnat. Jag tror att väldigt mycket kommer att hända. Jag tror också att detta kan vara en exportvara för oss. Vi har en mycket stor och levande landsbygd i Sverige som har möjlighet att exportera både servicenäringar och produkter. Vi vet exempelvis att efterfrågan på Eiswein har ökat. I dag producerar marknaden bara en fjärdedel av det som efterfrågas. Det finns många nya öppningar här. Vi kan avhjälpa en del av detta genom att ta bort en del av den byråkrati som i dag sätter stora käppar i hjulet för den här marknaden. Till sist vill jag säga något om skatten. Jag tror givetvis också att vi behöver göra en harmonisering så småningom, men det är inte det viktiga i dag, utan det handlar mer om företagandets villkor när man diskuterar den här frågan.
Fru talman! Låt mig först säga att i mitt tidigare liv innan jag blev partiledare jobbade jag väldigt mycket med mat och turistfrågor. Det råder ingen tvekan om vilken utveckling som har skett under de senaste åren när det gäller kopplingen mellan mat och turism. Här spelar drycker naturligtvis en viktig roll. Jag tror att Sverige, liksom många andra länder, har väldigt mycket att vinna på att beskriva vår lokala matproduktion, förenkla för småföretagen så att de kan producera den och även kan sälja den. Det är precis det som sker nu när vi hjälper olika företag med den här nationella insatsen men också med landsbygdsprogrammet där det finns resurser för att göra saker. Det är en förstärkning av insatserna på det här området. Dessutom handlar det om regelförenklingsarbetet. Berit Högman blir full i skratt när hon hör vilket krångel det är för småföretagen. Det är precis det som vi åtgärdar. Jag säger som en tidigare talare: Det här hade ni ju en chans att göra någonting åt. Det är ert regelverk som du skrattar åt, det är ert regelverk som folk blir förtvivlade över, och det är ju ert regelverk som jag nu har fått uppdraget att försöka förenkla. Jag är bara bekymrad över att insikten om att vi behöver göra någonting på det här området har kommit så sent och att det råkar komma i opposition. Det visar väl lite grann bristen på trovärdighet. När det gäller konkurrensfrågorna är det samma sak. Det är ert regelverk med bristande konkurrenslagstiftning och annat som i dag finns. Det ser vi över, och vi kommer att återkomma med förslag till riksdagen om att stärka konkurrenslagstiftningen och ge ökade möjligheter för Konkurrensverket att ingripa i alla sammanhang av begränsningar när det gäller konkurrensen. Det är ingenting som Socialdemokraterna har drivit särskilt starkt när ni satt i regeringsställning. Till sist handlar det om utredningar. Ja, till skillnad från Berit Högman tycker jag att det här är rätt viktigt att utreda utifrån flera utgångspunkter. En viktig utgångspunkt, som jag tror att det finns god förankring för här i riksdagen, är denna: Vad har det för konsekvenser för Systembolaget och det monopol vi har? Det är naturligtvis så att vi behöver utreda detta, men är det så att Berit Högman redan i dag kan berätta vad Socialdemokraterna tycker i den här frågan så finns det ju en talarstol att säga det från. Jag tycker att det behöver utredas först så att man ser vilka konsekvenser vi får. Vad är det för regelverk vi ska ha om vi ska ha gårdsförsäljning? Hur ska det här se ut, så att vi också kan ta de alkoholpolitiska hänsynen om vi öppnar för gårdsförsäljning? Det är därför vi utreder det här. Men det låter ju jättespännande om Socialdemokraterna redan nu vet hur man ska hantera den frågan. Till sist vill vi också förenkla när det gäller tillståndsgivning. Redan här, både när det gäller tillståndsgivning i produktion och när det gäller tillståndsgivning för alkoholen, har vi väldigt mycket att göra för att göra det enklare för de här företagen. Också tillståndsgivningen finns i den här utredningen. Även där är det intressant att veta om Socialdemokraterna redan nu kan säga att ni är beredda att stödja ett förslag som innebär förenklade regler. Då har vi ju helt plötsligt en stabil majoritet i riksdagen för att göra det enklare för de små bryggerierna. Vi kommer att anstränga oss mycket för att stimulera den här typen av utveckling av små företag. Vi är naturligtvis bekymrade över det krångel som ni ställde till med under de tolv år då ni ledde landet, men var så säkra: Bit för bit och steg för steg kommer vi att göra det enklare, roligare och lönsammare att vara småföretagare i Sverige.

Fru talman! Det är precis det här jag inledde interpellationsdebatten med att tala om, nämligen att säga en sak och göra en annan. När det gäller regelförenklingar har näringslivets egen regelnämnd konstaterat att regelkrånglet faktiskt har ökat. Det har inte minskat. Redan under förra mandatperioden fattades beslut i riksdagen om att jobba med regelförenklingar, och det arbetet sattes i gång på Näringsdepartementet. Med tanke på vilken support Maud Olofsson hade i det jobbet då borde förslagen ha funnits så de kunde genomföras nu. Men sanningen är att det inte kommer några förslag. De förslag som kommer handlar om att öka krånglet. Sätt er ned i vardagen och se det lilla hotell eller pensionat som skulle klara av den här arbetsgivaravgiftssänkningen och bokföringen, eller bensinstationen när det gäller skillnaden mellan en liter olja och en varmkorv med bröd. Det är helt otroligt hur man med sådan kraft kan påstå att man gör saker medan utfallet i verkligheten är ett helt annat, nämligen att det inte händer någonting som den enskilde företagaren märker - utom småföretagaren, som märker att han har fått höjd arbetsgivaravgift. På det har staten nu tjänat 3,6 miljarder, som skulle ha kunnat komma småföretagen till nytta. Det är det som är det upprörande i det hela. Till Jan Andersson vill jag också säga att jag tror att det är bra om alliansen bekymrar sig mer om att genomföra sin egen politik än om vilken politik som vi går till val på och för. Den kan jag och mina kamrater hantera. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har ett systembolag. Det är ett bra sätt att se till att människor i hela landet kan få lite olika sorter när man väl väljer att gå på Systembolaget. Men även där kan man se att det inte alltid är så att den lokala produktionen uppmuntras. Men det är ingenting som vi löser här. I svaret skriver också statsrådet att det görs en massa generella insatser, och ett exempel på det är ökat stöd till exportfrämjande. Då kommer jag återigen till det där att säga en sak och göra en annan. Det är faktiskt så att i budgetpropositionen 2007 anslog regeringen 163 miljoner till exportfrämjande. Det är en neddragning med 140 miljoner från 2006 års nivå. Nu tillförs 85 miljoner och även 83 miljoner för 2009 och 45 miljoner för 2010. Men en del av det är avsett att täcka kostnaderna för världsutställningen i Shanghai och har inte ett dugg med export och besöksnäringens tjänster och varor att göra. Man hänvisar då till Exportrådet. Men Exportrådet har aldrig fått något uppdrag av regeringen att med kraft ta sig an besöksnäringen. Där säger man: Nej, det är inte vårt bord. Det är inte tillsagt om det. Det är klart att i ett sådant läge samverkar inte de processer som borde samverka för att vi ska stötta besöksnäringen åt rätt håll. Därför blir min sista fråga: Är statsrådet beredd att ge Exportrådet ett tydligare uppdrag när det gäller besöksnäringens framtid?

Fru talman! Min kollega Jan R Andersson pratade om bryggerinäringen i sin valkrets, och man hör ju på namnet - det handlade om Öland - att det är en väldigt viktig fråga där. Jag tror att när det gäller små bryggerier, som är själva utgångspunkten, i vart fall i rubriken, för den väckta interpellationen, tror jag att just gårdsförsäljning är oerhört viktig. Därför är översynen av alkohollagen av betydelse för dem som ägnar sig åt öltillverkning och i kommande grad vintillverkning. Det finns också de som håller på med whiskytillverkning, och det kanske också blir vodkabrännerier. Det finns en klar koppling mellan gårdsförsäljning, levande landsbygd och den typen av företagande, som växer fram i Sverige. Det gör att det kanske inte är en näringsdepartementsfråga, men det är i allra högsta grad en regeringsfråga, och där känner jag att Maud Olofsson, utan att hon har sagt något, står på rätt sida. Jag tycker att den här diskussionen visar kontrasten till Berit Högman och den socialdemokratiska politiken. Det har lyfts fram här flera gånger. Då har vi dessutom varit hyggliga nog, fru talman, att inte ha frågat Berit Högman hur hon ska få ihop sitt lilla gäng. Det gäller ju inte bara Socialdemokraterna, utan dessutom ska hon ju vara överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är en uppgift som vi alla kan önska henne lycka till med. Låt oss slå fast ett par sanningar här, om vi ser på alliansens politik som kontrast till Socialdemokraternas politik under tolv år och dessutom det kommande samarbetet med v och mp. Vi har en regering som ser till företagande, precis som näringsministern sade: roligare, enklare och lönsammare. Vi har en regering som betonar besöksnäringens vikt och kopplingen mellan mat och turism. Vi har en regering som är för lägre beskattning. Vi har en regering som har som sin uttalade ambition att regelbördan ska minskas med 25 procent fram till 2010. Vi har en regering som har tagit beslut om att ha en översyn av alkohollagen med möjlighet att öppna för gårdsförsäljning, och vi har en regering som ser till landsbygden. Fru talman! Jag tycker att det är en tydlig kontrast mellan alliansregeringen och den regering Berit Högman försvarar.

Fru talman! Högman säger att jag inte ska bekymra mig så mycket över vad oppositionen gör, utan jag kanske borde fundera på vad alliansregeringen gör. Men jag tycker att det är ett märklig uppmaning såtillvida att vi faktiskt har angett en väldigt tydlig riktning i de här frågorna. Det är klart att jag blir bekymrad - åtminstone blir jag fundersam - när jag ser den helomvändning som Högman ger en bild av att Socialdemokraterna har gjort. Jag undrar dock om det är munväder eller om det är sanning. Men det får vi väl se så småningom, för de här frågorna kommer att komma upp i flera delar. Vi får se om det är en helhetssyn som du representerar, Berit Högman, eller om det bara är ett nålstick i den här debatten. Du säger vidare att vi bara utreder. Men saken är att ni inte gjorde ens det. Ni hade ingen riktning. Ni hade ingen vilja att förändra de här frågorna. Det är klart att vi utreder saker, för vi vill förändra. Men om man inte ens utreder, ja, det är klart, då vill man kanske inte förändra. Den svenska bryggerinäringen har gått igenom ett riktigt elddop, kanske ända sedan 70-talet. Där skiljer sig Sverige på många sätt från andra länder. I de flesta länder är det naturligt att man dricker ett öl från det lokala bryggeriet. I Sverige har vi många stora bryggerier som dominerar marknaden. Det är inget fel på dem, men när vi importerar öl från Australien, och till och med från Brasilien, för att dricka det vid tillfällen då vi vill ta en öl borde vi kanske fundera på hur vi byggt upp bryggeriindustrin. En sådan fundering skulle, tror jag, tydligt visa hur det är. Den senaste alkohollagen är från 1994. Vi kan konstatera att den under tolv år legat i princip orörd. Nu är det vi som får uppdatera den för att den ska passa de förändringar som skett i världen. Eftersom jag ser detta som en landsbygdsfråga - det handlar om lokal utveckling, om att jobba där man står, om att ge fler ben att stå på till människor som är näringsidkare på landsbygden - har jag stort förtroende för regeringen och framför allt för näringsministern.

Fru talman! När jag såg dagens föredragningslista trodde jag att debatten mest skulle handla om bryggerinäringen och de villkor den lever under. Där tyckte jag att Berit Högman mycket väl skulle ha kunnat försvara våra ståndpunkter. Debatten kom dock mest att handla om regelkrångel och annat som de nuvarande regeringspartierna, åtminstone under den tid de var i opposition, arbetade mycket aktivt med. Sedan kom de i regeringsställning, och döm om vår förvåning, fru talman, när vi kunde konstatera att regelkrånglet ökar. Det har inte minskat. Ambitionen är att regelkrånglet ska minska med 25 procent, men vilken regering i Europa, och vilken tidigare regering i Sverige, hade inte just den målsättningen? Vem satte i gång ett arbete för att minska regelkrånglet? Tittar man på ett sådant område som skattesystemet, vilket jag fick uppgifter om häromdagen och som brukar vara det enklaste sättet att förändra och minska regelkrånglet i, hade det varit en smal sak för regeringen att fixa till det. Men det har inte skett. Det gäller bryggerinäringen och alla andra småföretagarnäringar. Jag beklagar verkligen att vi har en regering som i stället för att agera pratar och domderar och skroderar från denna talarstol och från andra talarstolar men i själva verket inte producerar någonting som skulle underlätta och minska regelbördan för småföretagarna. Detta har vi svart på vitt. Det är inget som jag och Socialdemokraterna hittat på, utan det är vad företagarna själva kommit fram till. Jag tycker inte man kan stå med högburet huvud och säga att allt som Socialdemokraterna gjorde under tolv år var fel och att man själv gör allting mycket bättre. Bevisa det i så fall! Hittills imponerar inte de resultat som regeringen redovisat för kammaren och framför allt för företagarna.
Fru talman! Vi ska väl försöka hålla oss till det som frågan gäller i dag, nämligen bryggerinäringens bekymmer. Jag har i debatten försökt svara på de frågor jag fått. Vi gör ökade ansträngningar för Visit Sweden så att man ska kunna marknadsföra sig bättre även utomlands. De som ska dricka ölet eller möta produktionen är de som kommer till Sverige. Det är i första hand där vi försöker öka intresset och skapa turistaktiviteter som håller ihop och gör att vi har produkter att leverera. När det gäller regelförenklingsarbetet har vi genomfört ett antal förenklingar. Jag skulle vilja fråga Socialdemokraterna om det finns några regler som de tycker är bra. Det är först då man testas ifall man är beredd att göra någonting. Ökade möjligheter för säsongsanställning - är det en bra regel eller inte, alltså att vi ökat möjligheterna till det? Att vi inte behöver anmäla alla lediga platser till arbetsförmedlingen - är det en bra regel? Är det något som ni kan stödja? Vi ska göra förenklingar i livsmedelslagstiftningen och miljölagstiftningen. Är ni beredda att stödja den delen? Vi har infört förlängda momsinbetalningsperioder. Det finns många sådana saker. Man måste upp till bevis, visa att man är beredd att göra ett regelförenklingsarbete. Sedan antyder Berit Högman att Socialdemokraterna har mängder med konkreta förslag. Det skulle vara mycket intressant att höra Berit Högman nämna några av dem. Vi kanske kan använda en del av dem. Kan Berit Högman ge tre förslag på sådant som vi behöver ändra på för att förenkla för bryggerinäringen? Jag är beredd att lyssna på Socialdemokraterna om de har konkreta förslag. Jag tog upp frågan om möjligheterna till gårdsförsäljning. Är det Socialdemokraternas åsikt att vi redan nu ska öppna för gårdsförsäljning utan att ha utrett frågan? Det var nämligen det de kritiserade. Är det Socialdemokraternas åsikt att vi redan nu ska förenkla tillståndsgivningen och snabba på det hela utan att ha utrett konsekvenserna? Är det Socialdemokraternas åsikt, vilket Berit Högman antydde, att vi ska tvinga Systembolaget att köpa från de lokala producenterna? I så fall är det en nyhet att Socialdemokraterna tycker så. Det tyckte de nämligen inte när de var i regeringsställning. Men eftersom Berit Högman nu är talesman i dessa frågor vore det bra om hon kunde säga det från talarstolen. Det är viktigt för oss att veta hur starkt stöd vi i så fall kan ha för den typen av förslag i riksdagen. Jag tror att det är viktigt att ha ett bra underlag när vi ska fatta beslut. Det är viktigt att väga in både alkoholpolitiska och näringspolitiska frågor när vi tar ställning till detta. Det är också därför som vi tillsatt utredningen. Vi har specifikt pekat på att det ska vara fråga om regelförenklingar som minskar den administrativa kostnaden för just dessa näringsidkare. Vi inser nämligen att om vi ska få ökad skjuts, få fler som vågar investera, måste vi se över miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, tillståndsgivningen. Alla dessa saker måste ses över för att det ska bli enklare. Men tro mig, det finns en hel del att förbereda när det gäller att göra dessa saker, och man måste veta vilka konsekvenser det medför. Det som händer på detta område - med landsbygdssatsningarna, livsmedelsstrategin, regelförenklingar och annat - innebär att näringsidkarna, turistföretagen och livsmedelsproducenterna ser att denna regering är på rätt väg, och det tror jag att de känner sig väldigt nöjda med, precis som resten av Företags-Sverige. 70 procent tycker att regeringen gör ett mycket bra eller bra arbete medan endast 5 procent tycker att oppositionen gör ett bra arbete.

Fru talman! Det är klart att det är bra om regeringen vet vad den gör. Problemet med en del förslag är att man inte vetat vad man gjort och därför fått ta tillbaka förslagen. Man behöver inte lägga kraft på förslag som är så dåliga att de inte går att genomföra. Då är det bättre att lägga kraften på sådant som är möjligt att genomföra. På förmiddagen i dag har Maud Olofssons partikamrater yrkat avslag på vår turistmotion. Den innehåller bland annat ett förslag om ett branschprogram som skulle kunna stötta det som Maud Olofsson talar så väl om, nämligen en lokal utveckling av besöksnäringen dit måltidsriken, antingen de ligger i Bergslagen eller i Jämtland, hör. Det kan vi väl se fram emot. Vi har en regering som ser till landsbygden, säger Hans Wallmark. Min mejl går just nu varm. Jag får mejl från ägare till små bensinmackar som ser att deras framtid är hotad eftersom små bensinstationer inte längre ska göra sig besvär. Därför har bensinhandlarna bett att få träffa regeringen men fått svaret att regeringen inte har tid. I det fallet finns det i alla fall ingen strategi som visar att det är en landsbygdens regering. Det är fullt möjligt för besöksnäringen att anställa människor säsongvis. Det har varit så tidigare och är så även nu. Det vi reagerar starkt emot är det faktum att regeringen bedriver en politik som innebär att en miljon människor snart står utan någon form av socialt skyddsnät, förutom socialbidrag. Arbetslöshet blir effekten av den politik som nu förs med många tillfälliga anställningar, svårigheter att ta sig in i arbetslöshetsförsäkringen, svårigheter att få mod och kraft att ställa om, något som krävs om man ska jobba i en sådan bransch som besöksnäringen. Den politik som regeringen för på arbetsmarknadens område är egentligen kontraproduktiv vad gäller att nå en bättre utveckling av besöksnäringen. Då är vi emellertid inne på ett annat utskott och en annan ministers ansvarsområde, och jag ber därför att få tacka för debatten.

Fru talman! Jag vill bara påminna om att några av de få saker regeringen kan redovisa har Socialdemokraterna varit för. Momsinbetalningarna var vi faktiskt för, vill jag bara erinra om. Varför röstade vi inte för säsongsanställningarna? Nej - vi visste nämligen att säsongsbranscherna hade slutit egna kollektivavtal, och vi är ju överens att kollektivavtalen är bra och ska vara grunden för hur man reglerar förhållandena på arbetsmarknaden. Man hade hittat former för att kunna ändra på detta. Detta var två exempel där vi i det ena fallet sagt nej i kammaren och där vi i det andra fallet sagt ja. Man måste väga alla förslag mot varandra för att se vad som gör det enkelt för företagen. Problemet i det här sammanhanget är att man i stället har krånglat till fler saker än man har förenklat. Det är det som är problemet, fru talman. Det är inte så att vi har fått många förslag som förenklar att ta ställning till och som vi socialdemokrater i vår ondska har sagt nej till. Det har i stället varit så att vi inte har haft några förslag att säga vare sig ja eller nej till. Det är därför vi är kritiska mot regeringen. Det är därför vi tycker att regeringen inte har någon politik på det här området utan att det mest är munväder. Vi är beredda att pröva alla bra förslag som skulle innebära viktiga och stora regelförenklingar för företagen. Men tyvärr, fru talman, har sådana konkreta förslag inte precis haglat här i kammaren eller över huvud taget i debatten. I stället har man skrotat hela det arbete som vi påbörjade för att få en egen touch på detta. Har man gjort det kan inte vi göra så mycket åt det. Då får regeringen stå för detta.
Fru talman! Om vi börjar med regelförenklingsarbetet så blev resultatet av Simplexgruppens arbete att regelbördan ökade. Utifrån de erfarenheterna tyckte vi att vi behövde göra en reformering av arbetet med mer mätning, mer uppföljning och mer struktur. Det är precis det vi har lärt oss från Holland och Storbritannien, där man gjort detta på ett framgångsrikt sätt. Det är det vi håller på med nu. Det är många konkreta åtgärder, och jag förstår att Börje Vestlund som bara tittar på näringsutskottets förslag inte alldeles lätt kan överblicka detta. Men på alla områden från alla ministrar har det redan kommit regelförenklingar som gör det enklare för de små företagen. Berit Högman börjar prata om socialt skyddsnät, a-kassa och sjukförsäkring, precis om Socialdemokraterna ofta gör. Nu trodde jag att den här debatten handlade om bryggerinäringen, så jag tänker hålla mig till det. Jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna inte ger något besked om det vi nu har öppnat för att titta på, nämligen gårdsförsäljning. Vad är Socialdemokraternas besked till de små bryggerierna som ni värnar om och interpellerar om? Är ni beredda att pröva ökad gårdsförsäljning? Kan vi öka möjligheterna för dem att producera så att vi kan få uppleva både mat och dryck på ett och samma ställe? Kan vi klara alkohollagstiftningen och de frågor som handlar om att kombinera detta med Systembolaget? Finland klarar det, och då borde också Sverige kunna klara det. Jag kan bara konstatera att bryggerinäringen inte har fått något besked i dag. Men beskedet från alliansregeringen är att vi utreder frågan, och vi kommer att återkomma med förslag i syfte att göra det möjligt för dessa näringsidkare att på ett enklare sätt kunna saluföra sina produkter, också med uppnående av de nykterhetspolitiska mål vi har i vårt samhälle. Det återstår att se hur Socialdemokraterna kommer att rösta när dessa förslag läggs fram i riksdagen. Jag vill också säga att jag inte har nekat något möte med de bensinmackar som bett att få träffa mig.